Herr talman! Valter Mutt har frågat finansministern vad han avser att göra för att öka det demokratiska inflytandet över penningutgivning och kreditflöden, för att öka den demokratiska styrningen av Riksbanken, för att se över och utvidga Riksbankens uppdrag till att omfatta mål om social rättvisa och hushållning med naturresurser och för att undvika onödiga räntekostnader vid statlig upplåning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Precis som de myndigheter som är placerade under regeringen bör myndigheter under riksdagen agera självständigt i sitt beslutsfattande utefter de riktlinjer och principer som styr deras verksamheter. Detta är av sådan vikt för vårt demokratiska system att det är reglerat i grundlagen. Därtill ställer även EU-rätten krav på att beslutsfattarna i en medlemsstats centralbank ska vara oberoende. I fråga om den demokratiska styrningen av Riksbanken och möjligheten att se över och eventuellt utvidga Riksbankens uppdrag är det en fråga för riksdagen och riksbanksfullmäktige, inte för regeringen. När det gäller statens räntekostnader är det Riksgäldskontoret som är statens centrala finansförvaltning. I rollen som statens internbank ansvarar Riksgäldskontoret för att de statliga myndigheterna får tillgång till de anslagsmedel och lån som beslutats av riksdagen. Myndigheternas in och utbetalningar styr hur mycket Riksgäldskontoret behöver låna eller kan amortera på statsskulden. Genom att samla ansvar och expertis för statens betalningar, statsskuld, garantier, lån och bankstöd hos Riksgäldskontoret får staten en effektiv finansförvaltning. Regeringen utvärderar vartannat år statsskuldförvaltningen. Den senaste skrivelsen överlämnades till riksdagen i april 2014 ( Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 , skr. 2013/14:196). Regeringens bedömning är att statens upplåning och skuldförvaltning fungerar väl och bedrivs kostnadseffektivt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skulle dock ha uppskattat ett något större mått av konkretion från finansmarknadsministern. När jag tar del av Peter Normans svar får jag nära nog intrycket av att finansmarknadsministern menar att vi redan befinner oss i en nästan perfekt tingens ordning och att några större förändringar därför är obefogade. Vore det så väl skulle vi inte ha dessa återkommande djupa finanskriser som i sin tur ger upphov till skuldkriser, neddragningar i offentliga välfärdssystem, massarbetslöshet och så vidare. Denna gång har vårt land visserligen varit förhållandevis förskonat, men i en internationaliserad ekonomi går givetvis ingen säker i längden. Sverige är en del av vår tids globaliserade ekonomi och bör rimligen också ta del i den globala debatten om hur vi skapar mer robusta finansiella system. Det är därför jag har ställt denna interpellation. I dag skapas som bekant inte längre våra pengar annat än helt marginellt av våra centralbanker, utan uppemot 97 procent av alla pengar skapas i praktiken av privata banker i samband med långivning. Den som styr över kreditflödena i ett samhälle har naturligtvis ett avgörande inflytande över vilka entreprenörer som får möjlighet att förverkliga sina idéer och vilka företag som kan växa. Detta avgör i sin tur i hög grad hur morgondagens samhälle kommer att se ut. Det blir givetvis problematiskt när banker och finansbolag under senare årtionden kommit att styra allt större kapitalflöden bort från den reala ekonomins produktion av varor och tjänster och i stället investerat i finansiella instrument som driver en växande spekulationsekonomi centrerad på förväntningar och förhoppningar. När dessa inte infrias får vi återkommande bubblor som spricker och i värsta fall försätter världsekonomin i kris. Glädjande nog växer insikten även bland ekonomer att detta inte är något optimalt sätt att organisera en hållbar ekonomi på, i synnerhet inte i en tid som vår givet vad klimatklockan är slagen. Vi behöver investera massivt i just den reala ekonomin för att komma loss ur dagens fossilberoende. Till och med på Internationella valutafondens forskningsavdelning tänker man numera ibland utanför boxen. År 2012 publicerade IMF-ekonomerna Jaromir Benes och Michael Kumhof ett förslag till penningreform inspirerat av den så kallade Chicagoplanen från 1930-talet. Grundtanken är att banker bör åläggas att ha full täckning för pengar som lånas ut. De ska därmed inte längre kunna skapa pengar ur tomma intet i samband med kreditgivning. De skulle i praktiken innebära att länders centralbanker får monopol på penningskapande. Benes och Kumhof menar att detta skulle motverka spekulationsekonomi och minska såväl offentlig som privat skuldsättning. De skriver i sin rapport gillande om den ursprungliga Chicagoplanen och dess bärande idé: "Att tillåta regeringen att ge ut pengar till nollränta istället för att staten ska låna till ränta av privata banker, skulle leda till sänkta räntekostnader i den offentliga ekonomin och till dramatiskt minskad statsskuld." Jag gör inte anspråk på att besitta tillräcklig sakkunskap för att kunna bedöma om dessa båda IMF-ekonomernas idéer är en framkomlig väg för att förhindra nya finanskriser. Men det vore definitivt värt att låta en utredning titta närmare på såväl Benes och Kumhofs förslag som andra idéer om hur vi kan uppnå ökad stabilitet i ekonomin. Jag har tillsammans med Annika Lillemets motionerat om detta. Det vore intressant att höra hur finansmarknadsministern ser på Kumhofrapporten och vilka andra vägar han tror kan leda mot en mindre spekulationsbenägen ekonomi.
Herr talman! Först vill även jag tacka Peter Norman för chansen att debattera några av de absolut mest avgörande frågorna. Var tid och samhälle har sina utmaningar och behov, och detta medför att institutioner och deras uppdrag behöver uppdateras i takt med dessa. Det behövs verkligen även i Sverige en förutsättningslös och prestigelös diskussion om vad som behöver göras, inte minst om hur det finansiella systemet ska kunna reformeras för att kunna tillgodose de mångas behov i stället för att berika ett fåtal och för att ekonomin ska hålla sig inom naturens ramar. Därför finns det all anledning att analysera Riksbankens uppgift och ställning. Peter Norman påpekar helt riktigt i sitt svar på interpellationen att ett beslut att se över och utvidga Riksbankens uppdrag är en fråga för riksdagen och riksbanksfullmäktige. Men låt oss ändå ta tillfället i akt att diskutera saken. Säkert har även Peter Norman med sin långa erfarenhet, bland annat inom Riksbanken, tänkt på saken. Riksbankens nuvarande mål är att se till att inflationen hålls låg och stabil. Dess penningpolitik inriktas på att uppfylla inflationsmålet. Men samtidigt ska den, jag citerar från dess hemsida, "stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning". Klimatförändringar och utarmning av naturresurser, ekosystem och därmed mänsklighetens försörjning och överlevnad är akuta ödesfrågor som överskuggar alla andra problem. Den ökande ojämlikheten även i ett rikt land som Sverige är inte bara moraliskt ohållbar utan samhällsfarlig då allt fler drabbas av utslagning och ohälsa. Mot bakgrund av detta, vore det inte befogat att Riksbanken utöver inflationsmålet fick mål om att bankens penningpolitik skulle syfta till att främja hållbar hushållning med naturresurser, minskad klimatpåverkan och, varför inte, minskad ekonomisk ojämlikhet? Borde dessa mål rentav överordnas inflationsmålet givet det allvarliga läget? Givetvis behövs ekonomisk stabilitet, men klimatförändringar, miljöförstöring och sociala orättvisor hotar i högsta grad stabiliteten i samhället, inte minst ekonomin. Riksbanken har ju för övrigt redan ett slags tilläggsmål, nämligen att verka för hållbar tillväxt, hur nu en sådan skulle se ut, och hög sysselsättning. Även den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har sysselsättningsmål. Jag skulle gärna vilja höra finansmarknadsministerns reflexioner kring dessa möjligheter att använda Riksbanken och penningpolitiken mer offensivt för att hantera dagens stora samhällsproblem. Det är visserligen sant som Peter Norman säger att i och med att Sverige är med i EU har vi att rätta oss efter och följa EU-rätten, som även kräver att beslutsfattarna i vår centralbank ska vara oberoende. Med detta menas att de ska vara oberoende från politiken. Men självklart verkar ingen människa i ett vakuum. Alla påverkas av någon eller något. Vore det inte, mot bakgrund av detta, rimligt att - naturligtvis i enlighet med hur andra myndigheter styrs - öka den demokratiska kontrollen över Riksbanken för att undvika att resursstarka särintressen får ett orimligt stort inflytande och för att lättare kunna anpassa de penningpolitiska direktiven till de aktuella behoven i samhället? Jag inser självklart att det inte är så lätt att ändra EU:s direktiv, men lyckligtvis är inte ens Lissabonfördraget en naturlag. Lagar och överenskommelser gjorda av människor kan faktiskt ändras av människor. Jag undrar slutligen om Peter Norman kommer att ta upp frågan om riksbankernas självständighet från politiken och deras uppdrag att prioritera inflationsbekämpning framför allt, och eventuella andra mål, med sina kolleger - ministrar från andra EU-länder där det också borde finnas en sådan här diskussion.

Herr talman! Det är inte alltid säkert att politiker kan fatta de bästa besluten för ett land. Så är det. Politik färgas av olika värderingar. En del är bra, andra mindre bra. När det gäller en viktig fråga som penningpolitiken i landet, det vill säga inflationen, anser jag att det krävs att man har experter på området. Det har man i många länder. Riksbanken sätter den styrränta man ska ha och bestämmer när man ska göra det. Det är viktigt att ingen kan gå på Riksbanken och säga att det var rätt eller fel eller hur den ska göra. De gör den värderingen professionellt. Vi ligger nu lite under inflationsmålet, och vi ska försöka komma upp till 2 procent. De har dock skött sig mycket bra. Man ser också att det fungerar bra inom andra banker - EU-banken och även Federal Reserve i Amerika. Låt oss alltså behålla penningpolitiken hos Riksbanken. När det gäller finanspolitiken är det naturligtvis i högsta grad regeringens sak att vara med och styra den. Vi har nu etablerat ett stabiliseringsråd, där flera ministrar, Riksgäldschefen och Riksbankschefen sitter. De kan värdera olika saker när det gäller finanspolitiken. Det tror jag är väldigt bra. De hade sitt första styrelsemöte i maj. Bankerna, även de svenska, är lite luriga. Det får jag hålla med om. Jag tycker att de bland annat lånar ut för lite pengar till småföretagare. Jag är själv småföretagare, och det är svårt. Bankerna koncentrerar sig på de stora företagen och naturligtvis på bolånekunder. Jag hade önskat mer konkurrens på bankmarknaden, och vi försöker ha det. Det kommer nya banker nu som verkligen ställer upp på de mindre företagen. Det tror jag är jätteviktigt. När det gäller Riksgälden tittar vi på värderingen av statsskuldsättningen. Den sista rapporten, som ministern pratade om, visar att det är bra och välskött. Jag vill minnas från rapporten innan att man tjänade ganska mycket pengar åt svenska staten. Det är väldigt viktigt att man har en riksgäldsfunktion som fungerar bra. Beträffande bankerna gäller det att man styr dem. Man måste ha en banklagstiftning. Som ni vet diskuterar man nu i EU hur man ska förstärka reglerna för kapitalet i bankerna. Där har EU lagt sig på en viss nivå. Vi ska lägga oss lite högre eftersom våra fyra banker omsätter lika mycket som fyra och en halv gånger bruttonationalprodukten. Vi ska upp till 16,5 procent. Som industrikille tycker jag fortfarande att det är lite. Inom industrin brukar vi tala om att vi i alla fall ska ha 30 procent. Men det är ett steg i rätt riktning, för det kommer en smäll. Vi hade en smäll på 90-talet och en 2008. Det var inte lätt att klara av, men vi klarade det med blotta förskräckelsen.

Herr talman! Jag vill koncentrera mig på den fråga Valter Mutt och Annika Lillemets ställer om hur den demokratiska styrningen av Riksbanken ska ökas. Det är en del i frågan, men kanske inte den allra viktigaste. Jag tillhör sedan en tid tillbaka Riksbanksfullmäktige och har i samband därmed utträtt ur finansutskottet. Anledningen är att man inte ska utvärdera sig själv. Det är viktigt att påpeka. Enligt mitt sätt att se det är Riksbanken inte ofelbar. Den ska bara agera och arbeta med stöd av och under den lag som beslutas av riksdagen. Det betyder att så länge man inte har något annat att styra med än den lagen går det inte heller att ha flera mål för Riksbanken utöver det nuvarande med inflationspolitiken och en stabil finansiell ordning och reda i landet. Det är klart att man skulle kunna tänka sig flera mål. Den amerikanska riksbanken Federal Reserve har det. Herr talman! Vänsterpartiet var tidigare representerade i Riksbanksfullmäktige men är det inte just nu. Det är däremot Miljöpartiet genom Peter Eriksson och den tidigare partisekreteraren Agneta Börjesson. Vänsterpartiet har full insyn i detta. Då kan man fråga sig: Hur ska en ny regering agera? Ska man ändra på detta? Miljöpartiet vill i riksbankslagen införa förslaget att särskild hänsyn ska tas till de miljöutmaningar man har. Vänsterpartiet, som kan tänkas bli en del av koalitionen, vill införa ett annat mål, nämligen sysselsättningsmålet. Helt plötsligt skulle vi sitta med tre mål för Riksbanken. Det vore väldigt intressant att få reda på om ni som har väckt interpellationen avser att ändra riksbankslagen så att det blir en ny situation där olika hänsyn ska tas i Riksbanken. Vad ska väga tyngst? Jag har inte sett att något av de fem största partierna, som är representerade i Riksbanken, vill ändra på riksbankslagen i detta avseende. Det är en viktig konsumentupplysning för Sveriges folk att veta vad riksbankslagen kommer att innefatta efter ett eventuellt regeringsskifte. Det skulle vara väldigt intressant att få veta.
Herr talman! Jag tackar Valter Mutt för interpellationen. Låt mig börja med att klarlägga att staten inte lånar pengar av privata banker. Den får därmed inga höjda räntekostnader. Staten lånar heller inte pengar av Riksbanken. Vissa stater försökte göra det på 30-talet, men det gick inte så bra för dem. Riksgäldskontoret lånar upp pengar för statens räkning. Min bedömning är att de gör det mycket professionellt till mycket låga räntor. Därmed får staten en effektiv finansförvaltning. Så ska det vara, och så fungerar det i praktiken i alla andra länder också. Låt mig göra en liten exposé över penningpolitiken. Penningpolitiken är ett monetärt ankare för hela den ekonomiska politiken. Under en lång rad år hade vi som ni vet en fast växelkurs. Under 60-, 70-, 80 och början av 90-talet hamnade Sverige i regelbundna kriser. Tanken med att ha en fast växelkurs, som vi hade i Sverige, var att Sverige skulle ha samma kostnadsutveckling som jämförbara länder. Därmed skulle vi få ett ankare, och vi skulle kunna få avsättning för våra produkter på de internationella marknaderna. Vad som hände framför allt under 70 och 80 talet och början av 90-talet var att lönebildningen i Sverige inte var förenlig med lönebildningen i våra konkurrentländer - Tyskland, de nordiska länderna, England och USA. Kort och gott steg lönerna kraftigare i Sverige än i de länder vi hade fast växelkurs gentemot. Kostnadsläget blev då högre i de svenska företagen, och man kunde inte sälja sina varor på den internationella marknaden. Till följd av detta blev det arbetslöshet. Det problemet löste vi genom att devalvera kronan och göra den billigare. Då återställdes kostnadsnormeringen, och vi kunde återigen sälja våra varor. Sedan tog det några år. Lönebildningen fortsatte att fungera dåligt. Vi prissatte oss ur marknaderna. Vi devalverade igen. Det skedde gång efter gång på 70 och 80-talet, som ni vet. År 1992 blev det ett nytt läge i och med att Riksbanken lät kronan flyta och ett inflationsmål infördes som sedan dess - det är nu 22 år sedan - har fungerat i huvudsak mycket väl, vill jag påstå. Det har fungerat som ett stabiliserande monetärt ankare för lönebildningen i Sverige och har därmed lett till att vi inte har fått de kast i lönebildningen som vi fick under 70 och 80-talet. Finanskriser vill jag påstå har funnits så länge som människan har funnits på jorden. De fanns även när bankerna var enormt kapitaliserade, och de finns nu, när bankerna är sämre kapitaliserade. Den besvärliga poängen med finanskriser är att de har en tendens att ändra skepnad. De hittar nya former. Det kan vara spekulationer i holländska tulpanlökar, som det var för några hundra år sedan. Det kan vara spekulation i irländsk potatis, som det var för ännu längre sedan. Det kan vara en Krügerkrasch, det kan vara oegentligheter, det kan vara märkliga värdepapper som amerikaner konstruerar som ingen begriper eller vad det än är. De kriserna har inget speciellt kännetecken, utan de byter skepnad. Risken med den våg av regleringar som nu är över banksektorn är att man försöker lösa gårdagens problem. Problemet med att ge en centralbank flera mål är att centralbanken egentligen har bara ett medel, och det är räntan. Vi lärde oss alla genom skolböckerna att om man har bara ett medel kan man egentligen ha bara ett mål, för annars blir det konflikt mellan målen, om inte målen samvarierar. Detta är kärnan i problemet och anledningen till att Riksbanken inte ska ha fler mål. Man har inte den verktygslåda som till exempel politiken har i finanspolitiken.
Herr talman! Tack för svaret, ministern! Jo, jag vet att staten går över Riksgäldskontoret, men den institutionen lånar ju upp på finansmarknaderna. Jag har fortfarande lite svårt att släppa tanken på att staten vid till exempel tunga infrastrukturinvesteringar skulle kunna undvika räntekostnader genom att så att säga låna av sig själv. När allt kommer omkring är inte detta tom teori, utan under flera årtionden - i vissa fall ända fram till 1970-talet - agerade centralbankerna i Australien, Nya Zeeland och Kanada med flera länder just så och lånade ut pengar till produktiva investeringar vars avkastning återbetalade lånen, så kallade self-liquidating loans. I den amerikanska delstaten North Dakota finns det än i dag en bank ägd av delstaten, Bank of North Dakota, som agerar på det här sättet och där alltså räntekostnader vid infrastrukturprojekt går tillbaka till statskassan i North Dakota, vilket anses ha bidragit till den här delstatens ovanligt stabila statsfinanser. Bank of North Dakota kreditförsörjer också ett väl utbyggt nätverk av lokala banker som lånar ut till lokal företagsamhet. Banken grundades 1919, delvis utifrån den problematik som Staffan Anger tog upp, att de stora Wall Street-bankerna lånade ut till de stora företagen men inte till det lokala näringslivet. I snart 100 år har Bank of North Dakota funnits och med två års undantag gått med vinst. Banken har i den här delstaten pressat ned arbetslösheten till en av de lägsta nivåerna i hela USA. Nu är det 14 andra delstater i USA, varav många styrda av republikanerna, som undersöker förutsättningarna för att inrätta en egen delstatsägd offentlig bank. Jag undrar om finansmarknadsministern har tagit del av framgångshistorien i North Dakota, som väcker stor uppmärksamhet bland ekonomer världen över. Om EU:s regelverk numera har vingklippt våra centralbankers handlingsfrihet går det givetvis att upprätta nya offentliga banker, precis som skedde i fjol i Storbritannien, där den liberalkonservativa regeringen sjösatte en statlig grön investeringsbank för att bidra till kreditförsörjningen inom nyföretagandet i gröna framtidsbranscher med stor potential som inte hade nått en tillräcklig grad av teknologisk mognad för att helt kunna förlita sig på privat kapital. Också i Frankrike etablerades häromåret en offentlig investeringsbank, Banque publique d'investissement, BPI, och i Tyskland finns sedan länge den statliga banken KfW, som bland annat spelar en betydande roll för att kreditförsörja den snabba utbyggnaden av förnybar energi. Vi i Miljöpartiet föreslår i vår budgetmotion nu i vår inrättandet av en svensk grön investeringsbank, och jag skulle gärna vilja höra hur Peter Norman ställer sig till detta förslag. Sedan till Gunnar Andréns fråga. När Annika Lillemets och jag motionerar om en utredning är det inte så att vi kräver både det ena och det andra, utan vi tycker att detta är intressanta idéer som finns i den internationella debatten, och därför vill vi borra vidare. Sedan får man se vad en utredning, som ska vara brett sammansatt, kommer fram till. Jag kan liksom inte besvara frågan innan utredningen har arbetat klart. Att ställa frågor är vi inte rädda för, utan det tycker vi ska vara tillåtet i en debatt med högt i tak.

Herr talman! Valter Mutt har redan sagt mycket av det jag hade tänkt säga om att utreda och diskutera förutsättningslöst, att vara öppen för att tänka nytt när det behövs. Det var också det jag var ute efter i fråga om den demokratiska styrningen av Riksbanken. Naturligtvis finns det ett riksbanksfullmäktige, men om situationen ändrar sig och vi finner att klimatfrågan eller ojämlikheten för tillfället är det allra viktigaste, kan vi då använda ränteverktyget för att styra? Man skulle kunna ställa sig den frågan. Behöver vi kanske öka möjligheterna? Det är återigen en förutsättningslös, prestigelös fråga som jag tycker förtjänar att tänkas på och diskuteras av flera än mig, som inte är någon fackkunnig person på det här området. Men jag vill i alla fall lyfta frågan. Jag tänkte också ta mig en frihet, när vi nu talar om banksektorn. Vi har ett oligopol av stora, privata banker i Sverige, och det är ett problem över hela världen med banker som är för stora för att misslyckas, too big to fail. Det är en diskussion i bland annat Storbritannien, och i USA har man haft ett system, Glass-Steagall-lagen, som innebar att man juridiskt separerar affärsbanker och investmentbanker, alltså separerar den del av bankerna som försörjer företag och privatpersoner med den reala ekonomin med krediter från den spekulativa delen. Det systemet tjänade USA väl efter krisen på 30-talet fram till ungefär millennieskiftet, när man avskaffade det, vilket många anser har bidragit till krisen. Vi har föreslagit en sådan lösning i Sverige för att få ökad trygghet och säkerhet och få kontroll över det finansiella systemet. Det har man gjort också i Storbritannien och på alla möjliga håll, och även i USA väcks frågan igen. Jag passar på, när vi ändå diskuterar, att fråga finansmarknadsministern hur han ser på en sådan bankdelningslag, om vi kallar den så.

Herr talman! Jag tycker att Riksbanken har tjänat Sverige väl med olika riksbankschefer. Vi har klarat vår ekonomi bra, och det är tveklöst en välskött riksbank som vi har. Även om vi ligger under inflationsmålet har man börjat vidta åtgärder på den sidan. Man behöver inte gissa alltför mycket för att säga att vi får en räntesänkning i juli. Det är väl mycket som talar för det. Vad ni tar upp tycker jag är intressant. Det är konkurrensen på affärsbankssidan. Jag tror att det är många med mig som hoppas att vi kan få relativt stora affärsbanker, i alla fall medelstora jämfört med vad vi har i dag, de fyra stora jättarna, och få in dem i verksamheten. De har tveklöst vuxit i Sverige, för de har kört med en räntepolitik som inte har varit optimal. Ingen skulle vara gladare än jag om Henning Persson satsade kanske 20-30 miljarder på en affärsbank. Det vore underbart. Vad jag förstår har vi också Ingvar Kamprad inne på något håll. Bankkonkurrensen är otroligt viktig. Den är viktig för vårt näringsliv - inte för de jättelika företagen, för de har sina kanaler, men för de små och medelstora tycker jag att den är jätteviktig. Där har ni en poäng. Jag vet inte hur Bank of North Dakota skulle fungera. Var det en delstatsbank? Det är lite annorlunda. Men att vi får nya affärsbanker i Sverige som växer hoppas jag verkligen.
Herr talman! Jag fortsätter att prata lite om Riksbanken och antalet mål. Återigen: Riksbanken har i praktiken bara en styråra, bara ett verktyg i verktygslådan, och det är kort och gott räntan. Finanspolitiken eller den politik som utförs i den här kammaren har många fler verktyg. Hur behjärtansvärd klimatutmaningen än är - där håller jag med Annika Lillemets - tror jag att den hanteras bättre genom beslut i den här kammaren än via Riksbanken. Däremot står det mycket riktigt, som både Annika Lillemets och Valter Mutt säger, i förarbetena till penningpolitiken att de inte ska stödja den allmänna ekonomiska politiken. Jag menar att Riksbanken gör så genom att man använder en teknik som kallas för flexibelt inflationsmål, det vill säga att man siktar på 2 procents inflation. Tanken med det är att man ska få en förväntningsbild för lönerörelsen, alltså att man ska ha 2 procents inflation så att man sedan kan utforma lönekraven och sedan få en löneförhandling som är rimlig och ansvarsfull. Men sedan kommer det att bli så, och har blivit så över tiden, att inflationen ibland är lite högre än 2 procent och ibland lite lägre än 2 procent beroende på hur ekonomin i övrigt fungerar. Här har Riksbanken alltså möjlighet att vara flexibel inom ramen för att inte påverka inflationsförväntningarna så att de avviker från 2 procent. Om man skulle göra det skulle det bli problem med lönebildningen i Sverige. Det tror jag inte att vare sig fackföreningarna eller arbetsgivarna skulle tycka var bra. Låt oss försöka reda ut frågan om staten lånar dyrt eller billigt. Jag har tittat på det nu. Riksgäldskontoret lånar just nu pengar på tio år till 1,81 procents ränta. Det är vad de betalar. Det är den ränta som staten betalar när man lånar pengar. Det finns inga mellanhänder i privata banker som skär emellan här, utan detta är den absolut lägsta ränta som Sverige kan få när man lånar pengar. Det är den ränta som Riksgäldskontoret får när man lånar pengar, och den kommer staten till godo. Det finns inga elaka privata banker som skär emellan här. Jag kan säga till Valter Mutt att jag översiktligt har tagit del av litteraturen om dessa statsägda banker men säkert inte lika mycket som Valter Mutt har gjort. Jag har säkert mycket att lära om detta. När det gäller finansiell stabilitet är det allmänt så att Sverige har gått före, eller skiljer ut sig från EU-länderna i övrigt, genom att kräva att svenska banker ska ha mer kapital än europeiska banker. Detta gjorde vi i första hand i en uppgörelse med även Miljöpartiet och Vänsterpartiet i november 2011 då vi tillsammans kom överens om att det vore bra för det svenska banksystemet. Det blev också mycket bra. Det blev mer stabilitet i bankerna, och man kräver att kapitalägaren satsar mer pengar. Förhoppningsvis blir kapitalägarna också mer angelägna om att bankerna sköts på ett bra sätt. Det är alltså olika effekter. Nu har Finansinspektionen fattat beslut om att öka kapitalet ytterligare i svenska banker. Sverige kommer då att bli det land som kanske har de mest stabila bankerna i Europa. Det är alldeles utmärkt. Enligt min uppfattning är det så man gör för att förhindra finanskriser i framtiden, det vill säga att bankerna själva ska ha en större krockkudde än de hade tidigare. Detta kommer också att leda till att bankaktier på börsen blir mindre volatila, som man säger på finansspråk. De kommer kort och gott att röra sig mindre. De kommer att bli tråkigare aktier. Om det är en tråkig aktie som rör sig mindre kommer också avkastningskravet på den aktien över tiden att sjunka i och med att den är mindre riskfylld. Det betyder faktiskt att det är aktieägarna som kommer att stå för den stora kostnaden och betala den ökade kapitaltäckningen i bankerna och inte kunderna. När Valter Mutt talar om de statliga bankerna undrar jag om det egentligen är så att han menar att banksystemet bör förstatligas. Är det detta som det hela kokar ned till eller att Riksbanken ska ge krediter till företag? Om det är det som interpellanten vill kan vi föra en diskussion om den frågan. Jag skulle därför gärna vilja få svar på detta.
Herr talman! Jag vill först säga till Staffan Anger att Bank of North Dakota grundades på initiativ av lokala lantbrukare i delstatskongressen därför att de inte fick lån från Wall Street-bankerna. Det är riktigt att den är statlig. Men en viktig funktion är att de lånar ut pengar till lokala så kallade community banks, och de är privata. I denna delstat finns det fler community banks per 100 000 invånare än någon annanstans i USA. Nej, jag är inte för någon sorts banksocialisering och att alla banker skulle vara statliga. Min fråga gällde detta med Green Investment Bank som även den liberalkonservativa regeringen i Storbritannien har ställt sig bakom. Initiativet kom från den tidigare labourregeringen, men den nuvarande borgerliga brittiska regeringen har fortsatt med detta. Det var det som min fråga gällde. När det gäller en oberoende riksbank undrar jag vad den är oberoende av. Här är jag rätt influerad av Joseph Stiglitz som fick Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne 2001 och som tidigare var Världsbankens chefsekonom. Han lyfte fram detta i sin senaste bok The Price of Inequality . Han menar att Brasilien och Indien, länder som inte har oberoende riksbanker, har klarat finanskrisen bättre. Han menar att det inte finns något riktigt oberoende utan att de som sköter de så kallade oberoende riksbankerna ofta är rekryterade från finanssektorn, alltså den sektor som har skapat sådana kriser. Det är inte bara jag utan även Joseph Stiglitz som ställer frågan. Kanske är det dags att börja se över detta. Är det så bra med oberoende riksbanker?
Herr talman! Jag ska ägna en del av mitt slutanförande till att svara på Annika Lillemets fråga om bankdelning som hon ställde förut. Det finns ett sådant förslag som EU arbetar med, och det kallas för Liikanenrapporten. Det är en finsk före detta minister som har utarbetat den. Tanken är, precis som Annika Lillemets säger, att man ska försöka separera lån till företag och hushåll från investmentbankdelen. Jag tror att detta blir ett problem. Ett problem är att det är mycket svårt att göra en gränsdragning. Jag kan nämna ett annat problem. Vi kan som exempel ta den senaste kraschen, Lehman Brothers-kraschen 2008. Lehman Brothers var en investmentbank. Tanken i Liikanenrapporten är att man skulle låta investmentbankdelen vara i fred. Men denna bankkrasch höll på att sänka hela världsekonomin. Även om vi hade haft denna bankdelningslagen då hade man inte rått på de problem som man hade. Min bedömning är att den väg som i första hand Europa, men även USA, har tagit för att öka stabiliteten i banksektorn är att tvinga aktieägarna att stoppa in mer pengar i bankerna, dels för att göra dem mer robusta, dels för att göra kapitalägarna mer rädda för att om det går dåligt förlorar de mer pengar. Det är den väg som vi bör gå vidare på. Här har Sverige tagit på ledartröjan och har stoppat in väldigt mycket mer pengar i bankerna än andra har gjort. Därför tycker jag att Liikanenrapporten om bankdelning är ett sidospår. Men, återigen, det finns andra länder som tycker annorlunda. Detta bearbetas i EU just nu, och vi vet inte vad som kommer ut av detta. Det finns också länder som har liknande förslag, både USA och Storbritannien. Riksbanken lever förstås i en politisk miljö. Det är finansutskottet som bestämmer vilket mål Riksbanken ska ha. Det är också finansutskottet som kallar riksbankschefen plus en vice riksbankschef med regelbundenhet till utfrågningar. Det är alldeles utmärkt. Därför tycker jag i princip att tingens ordning är bra. I huvudsak handlar det om att om man har bara ett mål går det bara att ha ett medel. Andra medel som vi har här i riksdagen bör användas till frågor som är av mycket behjärtansvärd karaktär, till exempel klimathotet.